Fru talman! Herr Takman har i en interpellation frågat mig om USA:s massiva användning av napalm och andra brandvapen i Indokina utgör skäl för regeringen att inför internationellt forum aktualisera det folkrättsliga förbudet mot användning av sådana vapen. Sverige har redan i internationella fora aktualiserat frågan om allmänt förbud mot eller restriktioner i användning av såväl napalm som andra brandvapen. Knappast någon annan stat i FN har drivit denna fråga så intensivt som Sverige. Det är ett av många förslag som vi ställt inom ramen för Internationella rödakorskommitténs och FN:s ansträngningar att modernisera krigets lagar. Jag skall här begagna tillfället att redovisa vad som från svensk sida gjorts i dessa fora, varvid jag begränsar mig till att tala om vår inställning till förbud mot vissa vapen och stridsmetoder. Låt mig inledningsvis erinra om att min företrädare, Torsten Nilsson, den 20 januari förra året lämnade riksdagen en utförlig redogörelse för regeringens syn på den amerikanska krigföringen i Indokina i ljuset av folkrättens regler om krigföring. Han pekade på en rad stridsmedel och stridsmetoder som var folkrättsstridiga eller vars förenlighet med folkrätten var tvivelaktig, såsom terrorbombning, användning av napalmoch splitterbomber, kemisk krigföring, upprättandet av s.k. free fire zones, som innebär att befolkningen tvångsförflyttas från ett område, vilket därefter fritt kan beskjutas, bombas och förstöras etc. Han anförde vidare att folkrättens regler måste utvecklas, så att vi kan förhindra att civilbefolkning drabbas av sådana ohyggliga lidanden som de indokinesiska folken utsätts för. Med detta mål för ögonen deltog Sverige aktivt i den expertkonferens som sammankallades av Internationella rödakorskommittén i Genéve i maj förra året för att diskutera regler för att humanisera krigföringen. Vid Gen&vekonferensen framhölls från svensk sida särskilt följande: Flygkriget, som aldrig blivit föremål för någon konvention, behöver uttryckligen regleras. Grundläggande principer som är tillämpliga finns i Haagkonventionerna, men de behöver utvecklas med direkt sikte på det moderna kriget. Icke-militära mål som är nödvändiga för civilbefolkningens överlevande får inte förstöras eller skadas, t.ex. bostäder, bevattningssystem, risfält, boskap etc. Det är av vital betydelse att hålla en skarp åtskillnad mellan militära och icke-militära mål. All bombning som sker på måfå i syfte att träffa enstaka mål av militärt värde inom ett större område måste betecknas som folkrättsstridig. Särskilt terroroch zonbombning måste anses förbjuden, och detta förbud bör klart fastslås, eftersom denna form av krigföring har fruktansvärda konsekvenser för Som exempel på vapen som åstadkommer onödigt lidande har från svensk sida pekats på napalm och andra brandbomber och fragmenteringsbomber. Rödakorskonferensens uppgift var att vägleda Internationella rödakorskommittén i dess förberedelser för att framlägga konkreta konventionsförslag för staterna. Konferensen fattade därför inga beslut, men en ny session förutsågs för våren 1972. Den kommer att äga rum i maj i Genéve och alla parter i Genévekonventionerna har inbjudits att sända regeringsexperter till den. Under tiden har FN:s generalförsamling vid sessionen i höstas granskat rapporten från förra årets session. Sverige lade därvid tillsammans med några andra stater fram ett resolutionsförslag, i vilket man uppmanade den Internationella rödakorskommittén att ägna särskild uppmärksamhet åt frågan om rättsliga förbud och restriktioner beträffande vissa stridsmetoder och vapen som visat sig särskilt förödande för civilbefolkningen. I samma resolution uppmanades generalsekreteraren att med hjälp av experter framlägga en rapport rörande napalm och andra brandvapen. Resolutionen antogs med 110 röster för, I emot och 5 nedlagda röster. Portugal röstade emot; de nedlagda rösterna tillhörde USA, England, Frankrike, Canada och Nicaragua. Dess värre synes Internationella rödakorskommittén också numera skygga för att lägga fram förslag som förbjuder eller begränsar användningen av vissa vapen. På svensk sida är vi på denna punkt besvikna på den hållning som Rödakorskommittén i Genéve intagit, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att hävda att nya överenskommelser till skydd bl.a. för civilbefolkning bör innehålla inte bara regler mot områdesbombning och terror och allmänt uttryckta förbud mot särskilt grymma vapen utan också förbud mot eller begränsningar beträffande specifika moderna vapen. FN:s generalsekreterare har nyligen — och som en följd av den resolution som på svenskt initiativ antogs av generalförsamlingen i höstas — hemställt att Sverige skulle ställa en expert till förfogande att ingå i en grupp som skall bistå generalsekreteraren att utarbeta en rapport om napalmoch andra brandvapen. Mera fakta om dessa vapens struktur, användning och effekt bör göra det lättare att få till stånd en saklig diskussion om regler som begränsar eller förbjuder deras användning. Vi har förklarat oss positiva till att delta i en grupp med allsidig sammansättning. Vi hoppas att det skall gå att få till stånd en sådan sammansättning men måste konstatera att bland de västliga staterna för ögonblicket inte ens sådana som uttryckligen stött förslaget om en rapport velat ställa experter till förfogande för generalsekreteraren. Vår hållning i denna fråga ligger fast, och vi har intrycket att det finns ett betydande stöd för den. Jag har emellertid inte velat dölja att det — förmodligen utifrån skilda bevekelsegrunder — också finns ett motstånd mot att diskutera dessa ting. Vi hoppas att detta motstånd skall bortfalla. Vi kan inte se annat än att alla stater har att vinna på att söka eliminera eller begränsa användningen av åtminstone vissa vapen och stridsmetoder som är särskilt grymma. Till dessa hör napalm och andra brandvapen och fragmenteringsbomber. Fru talman! Jag ber att i detta sammanhang också få besvara en annan interpellation, som har ett både direkt och indirekt samband med den interpellation som jag nyss besvarat, nämligen en interpellation av herr Hermansson, som till mig har ställt tre frågor angående Förenta staternas krig i Indokina. Han har frågat: 1. huruvida regeringen vill uttrycka sitt fördömande av Förenta staternas anfallskrig i Indokina, 2. huruvida regeringen avser att inför 1972 års generalförsamling ställa kravet att USA skall lämna Indokina vid ett bestämt datum samt 3. huruvida regeringen avser att bryta förbindelserna med Saigonregeringen och upprätta förbindelser med Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. I vad avser herr Hermanssons första fråga vill jag hänvisa till de många uttalanden om regeringens syn på kriget i Indokina som gjorts alltsedan år 1965 och som senast kom till uttryck i mitt anförande vid Svenska Vietnamkommitténs studiedag i Stockholms Medborgarhus den 11 mars och i den regeringsdeklaration om utrikespolitiken som jag i dag lämnat riksdagen. Våra uttalanden visar vårt konsekventa stöd åt principen att de indokinesiska folken själva får forma sin politik utan inblandning utifrån, vilket bl.a. innebär att Förenta staterna fullständigt lämnar Indokina. När det gäller herr Hermanssons andra fråga, om regeringen avser att inför 1972 års generalförsamling i FN ställa kravet att USA skall lämna Indokina vid ett bestämt datum, vill jag erinra om att Sverige vid åtskilliga tillfällen i FN:s generalförsamling vädjat om stöd för de indokinesiska folkens strävanden. Senast vid fjolårets generalförsamling tog vi upp Indokinafrågan och uttryckte vår oro i anledning av Förenta staternas massiva bombningar mot Nordvietnams territorium. Vad beträffar generalförsamlingen hösten 1972 är det naturligtvis omöjligt för mig att i dag förutsäga innehållet i våra uttalanden. Det blir avhängigt av händelseutvecklingen i Indokina. Vad slutligen avser våra förbindelser med Saigonregeringen och PRR vill jag erinra om att regeringen redan för flera år sedan upphört att sidoackreditera den svenske ambassadören i Bangkok till Saigon. Någon annan förändring vis-å—vis regeringen i Saigon är inte aktuell. Beträffande frågan om erkännande av Sydvietnams provisoriska revolutionära regering — PRR — konstaterar jag att läget i Sydvietnam inte motiverar en omprövning av den inställning vi hittills intagit. Skälet för denna hade jag tillfälle att närmare utveckla i mitt svar till fru Marklund den 28 oktober 1971.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, både för den positiva attityden och för den breda uppläggningen. Det finns ibland skäl att avlägsna sig från de stora talen i det fruktansvärda krig som förs mot Indokinas folk, och i min interpellation den 11 januari tog jag upp en enda av de vapentyper som används av USA i Indokina, nämligen napalm och andra brandvapen. Men självfallet önskade jag en granskning av alla de vapentyper som kränker folkrättens Nr 48 principer, och jag är tacksam över att utrikesministern har vidgat frågan Torsdagen den till att gälla flera. 23 mars 1972 De stora talen, och därmed menar jag de statistiska uppgifterna, har sin mission att fylla, t.ex. de uppgifter ur officiellt material som Utrikesoch Cornelluniversitetets Center for International Studies lade fram den 8 handelspolitisk debatt november 1971 i sin stora rapport ”The air war in Indochina”, luftkriget i Indokina. Enligt dessa uppgifter — och uppgifterna hade sammanställts ur officiellt material — beräknades USA ha fällt 6,4 miljoner ton bomber Ang. Förenta från luften över Indokina under tiden 1966—1971. Min uppfattning är Staternas krigföring att dessa uppgifter ändå måste vara lägre än de verkliga. I alla händelser är i Indokina, m.m. jag skeptisk mot en av deluppgifterna. Enligt rapporten hade det fällts något mer än en halv miljon ton bomber över Nordvietnam. På vietnamesisk sida har man angivit en mycket högre siffra. Bombmassan från luften är trots allt bara hälften av den ammunition som använts av USA i Indokinakriget. Tidigare uppgifter visar att mängden artilleri-, infanterioch annan icke flygburen ammunition har varit av samma storleksordning. Det skulle alltså betyda att USA-sidan fram till senaste årsskiftet har gjort av med mellan 12 och 13 miljoner ton ammunition i Indokina sedan 1965. Detta är nära nog ofattbara uppgifter. Ändå ger inte tonnagemängderna någon bild av förödelsen eller dödandet, och de ger inte ens någon fullständig bild av de militära krafter som utvecklas enbart genom sprängämnena. Jag kan ta ett exempel från den resa jag gjorde i Nordvietnam under bombningarna för precis fem år sedan som medlem av en av Russelltribunalens undersökningskommissioner. Enligt uppgifter av de militära experterna i Hanoi utgjordes ungefär hälften av det bombtonnage som Nordvietnam dittills hade tagit emot av CBU-bomber eller, som de vanligen kallas av vietnameserna, stålkulebomber. Uttrycket splitterbomber är jag tveksam inför, men jag skall inte behandla den frågan nu. Vi inspekterade två byar, som några dagar tidigare hade bombats med s.k. ananasformade stålkulebomber, och vi inspekterade också många byar som just hade bombats med runda stålkulebomber av ungefär en tennisbolls storlek. De ananasformade bomberna hade använts första gången mot Nordvietnam i januari 1965 men betraktades tydligen redan som föråldrade, eftersom de användes ytterligt sällan två år senare, när vi var där. CBU är en förkortning av ”eluster bomb unit”, som väl kan översättas med bombknippe eller bombklase. CBU stod det markerat på de plåtbehållare eller halvor av plåtbehållare som fanns i bombade byar. Där fanns också ”loading date”, som sannolikt betyder den månad när bomben lämnat ammunitionsfabriken. Den runda typen av CBU-bomberna transporteras och fälls i spolformade plåtbehållare. Varje behållare eller kanister är 130 centimeter lång och innehåller — åtminstone gjorde den typen det som jag hade tillfälle att se — var och en 300 å 400 små bomber. Varje bomb innehåller en säkringsmekanism och ett högexplosivt sprängämne, cyclotol, inom ett 131 hölje av gjuten metall. I detta hölje är omkring 300 stålkulor inbäddade. Några sekunder efter det att kanistrarna fällts delas varje plåtbehållare i två halvor, och bomberna sprids med relativt regelbundna mellanrum över en ovalt formad yta. När de fälls från låg höjd, 800—900 meter, får denna bombmatta tydligen en längd av omkring 1 000 meter och en högsta bredd av omkring 250 meter. Bomberna har en reliefgjuten yta, som genom luftens motstånd försätter dem i snabb rotation. Säkringsmekanismen i varje bombs centrum försätts ur funktion antingen av centrifugalkraften eller när bomben träffar någonting och slutar rotera — jag har inte lyckats finna uppgifter om vilketdera som är fallet. Efter några hundra meters fall blir bomberna osäkrade och exploderar när de träffar marken, ett hustak eller ett träd. Stålkulorna och de skarpa fragmenten av höljet verkar som hagelskott, förödande på nära håll och med avtagande genomslagskraft på längre avstånd. Tegeltak och tegelväggar är ett effektivt skydd. Man kan väl säga att bostäder i utvecklade länder är effektiva skydd mot den här typen av bomber. Men i de vietnamesiska byarna är spånväggarna inget skydd alls. När CBU-bomberna fälls från en höjd som ger den avsedda tätheten av explosioner kan stålkulorna och de otaliga fragmenten av höljena säkerligen döda varje oskyddad människa innanför den yta som täcks av bombmattan. Enligt de militära experterna i Hanoi började USA använda runda CBU-bomber i Nordvietnam i april 1966. Men vi hade med oss ett klipp från New York Times från den 14 januari 1967 — jag vill minnas att det var föranlett av Harrison Salisburys artiklar från Nordvietnam vid årsskiftet då. Enligt detta klipp hade en talesman för Pentagon föregående dag dementerat att bomber av detta slag hade använts mot mål i Nordvietnam. Han ifrågasatte om sådana antipersonella bomber över huvud taget existerade. — Detta var alltså när vi kunde plocka drivor av sådana bombfragment i Nordvietnam. Den 29 mars 1967 besökte vi en by, Liep Mai, som ligger mindre än 40 kilometer fågelvägen från Hanoi och som hade bombats tre dygn tidigare av tio USA-plan som hade fällt bomber i tre vågor: först runda CBU-bomber, sedan tunga bomber och därpå återigen CBU-bomber. Byn hade 272 hushåll och 1 108 invånare. Bebyggelsen var koncentrerad till ett område med smala gator och vidsträckta risoch betesfält runt omkring. Nära intill låg byn Phu Da, som fick ta emot en mindre del av bomberna. De små kratrarna efter CBU-bomberna var jämnt fördelade över hela Liep Mai och betesmarkerna mellan denna by och Phu Da. Folket i byn hade markerat varje bombkrater med en vit pappersvimpel. På avstånd såg fälten ut som en jätteäng med prästkragar. Det var en solig, molnfri söndagseftermiddag när bombningen skedde. Jag och de andra kommissionsmedlemmarna var i Hanoi vid den tidpunkten. Det blev flyglarm när bombplanen kom på 50 eller 60 km avstånd från Hanoi, och vi fick krypa ner i skyddsrummen. I Liep Mai hade man också fått flyglarm, men det är möjligt att barnen, som vallade vattenbufflar ute på fältet, hade fått flyglarmet för sent. Det är också möjligt att de hade sökt få med sig vattenbufflarna in i byn i stället för att själva krypa ner i de enmansskyddsrum som fanns ute på fälten och lämna bufflarna åt sitt öde.

Blodlevrar och mörkröda fläckar demonstrerades för oss som det ställe där en nioårig pojke, Kieu Doan Long, hade blivit allvarligt sårad av stålkulor, som trasat sönder högra lårbenet och perforerat buken. Han fördes till distriktssjukhuset i chockat tillstånd och hörde till den grupp av offer som vi undersökte där efter vår undersökning i byn. En tioårig flicka hade dödats bara en meter från ett skyttegravsliknande skyddsrum alldeles vid infarten till själva byn. Den blodfläckade jorden och hennes bloddränkta lilla blus, perforerad med kulhål, utmärkte platsen. En annan flicka, åtta år gammal, hade dödats omkring fem meter från denna skyttegrav, som hon tydligen hade varit på språng till och som skulle ha räddat henne. En sextonårig pojke, Doan Vo, dödades hemma på sin gårdsplan, en meter framför ytterdörren och fyra meter från det skyddsrum som han, enligt vad hans familj berättade för oss, sökte hinna ner i. Gårdsplanen var omkring sju gånger sju meter. Där fanns sex kratrar efter CBU bomber i ett nästan regelbundet mönster. Närmaste grannfamilj hade ett robust skyddsrum med tegelväggar och tjockt tak, men utan skydd för ingången. En CBU-bomb hade exploderat på gårdsplanen mitt för ingången, sänt en skur av stålkulor, metallfragment och sand rakt in i skyddsrummet och där dödat en 27-årig kvinna, Kieu Thi My, och sårat hennes sexårige son, Tu Van Dung, och hennes 22 månader gamla dotter, Thu Thi May, som hon skyddade med sin egen kropp. Vi gjorde en kritisk och omsorgsfull prövning av bevismaterialet. Den täta fördelningen av kratrar efter CBU-bomberna och det koncentrerade mönstret av bombmattor efter tio tunga bomber och de elva CBU-behållare som fanns kvar på platsen tydde på att planen fällt bomberna från låg höjd, troligen mindre än 800 meter, i ett noga kalkylerat angrepp mot Liep Mai och dess invånare. Utanför den egentliga byn fanns inte ett träd eller något annat som kunde skymma vad som fanns på marken. Piloterna på de plan som angrep Liep Mai kunde inte ha undgått att se hur barnen och de husdjur de vallade sprang för att söka skydd. Vi intervjuade två kvällar senare två amerikanska piloter som hade skjutits ned, den ene tre månader, den andre sex månader tidigare. En av dem hade varit på sitt tjugonde bombningsuppdrag, den andra på sitt åttonde bombningsuppdrag över Nordvietnam. Vi frågade dem om vad de kunde se och urskilja på marken. Tydligt var att de på den höjden klart kunde urskilja vad det var fråga om, men i regel ingick de i ett flygförband och hade order om att förfara på ett visst sätt. När de upptäckte vad som fanns framför dem hade de inte många ögonblick att reflektera på vad de egentligen fällde bomberna över. De var mycket klart 133 medvetna om det efteråt, men i det ögonblick bomberna fälldes fanns det knappast någon möjlighet att göra något annat än bomba. Jag skulle kunna redogöra för åtskilliga byar som jag själv besökte under mina tre veckor i Nordvietnam 1967 och som jag besökte i omedelbar anslutning till bombningar. Mönstret var i stort sett detsamma som i Liep Mai. En mängd andra besökare i Demokratiska republiken Vietnam har givit liknande skildringar. De senaste åren har också ett stort antal amerikaner som gjort krigstjänst i Indokina vittnat inför Russelltribunalen och den internationella kommissionen för undersökning av USA:s förbrytelser i Indokina om sina personliga erfarenheter av kriget. Det har också varit tribunalsessioner i USA där många veteraner från kriget i Indokina framträtt med vittnesmål. Helt allmänt kan sägas att USA:s väpnade styrkor i Indokina vägrat skilja mellan krigförande och civila, mellan militära och civila mål, och att de använder metoder och vapen som är förbjudna av folkrätten eller kan sägas strida mot folkrättsliga grundsatser. De stålkulebomber jag hade tillfälle studera verkan av för fem år sedan hade redan då börjat utvecklas till ännu mer raffinerade terrorvapen. En engelsk apotekare som besökte Haiphong kom tillbaka medan vi befann oss i Hanoi med fyrkantiga stålkulor. Senare har kulorna i en viss typ av stålkulebomber ersatts med järnpilar som på ett ohyggligt sätt trasar sönder mänskliga vävnader. I andra typer av dessa bomber har stålkulorna ersatts med plastkulor, som är mycket svårare att spåra och avlägsna, därför att de inte klart avtecknar sig på röntgenbilder. Napalm, vit fosfor och andra brandvapen hör till de vapen som USA använt i stora mängder i Indokina och som den civiliserade världen måste reagera mot med all tänkbar skärpa. Många tiotusental personer har säkerligen dödats på stället av dessa vapen. För många har det kanske varit en relativt plötslig död — många har dött genom kvävning. För andra har döden kommit efter fruktansvärda plågor och desperata ansträngningar att bli kvitt den brinnande massan, som utvecklar en hetta mellan 800 och ett par tusen grader eller mer. Men man bör göra klart för sig att denna typ av krigföring inte bara syftar till att döda och terrorisera. Den syftar också till att invalidisera en så stor del som möjligt av ett folk och därmed skapa en outhärdlig vårdoch försörjningsbörda. Jag vill illustrera detta med några bilder. Den första bilden visar ett napalmoffer, en 30-åring, några månader efter den akuta skadan, Han har fått små napalmstänk på bara kroppsdelar, på händerna, fötterna och ena kinden. På händerna har försök gjorts med plastikkirurgi. Den andra bilden visar de fula ärrbildningar, keloidbildningar, som även mycket små napalmstänk åstadkommer. Nästa bild — jag kan inte säga om det är samma man eller en annan patient — visar hur händerna har opererats. Utsikterna att mannen skall bli arbetsför är naturligtvis mycket små. Det är dessa i och för sig mycket små skador av napalm som ger ohyggligt svåra invalidiserande skador på längre sikt. Nästa bild visar en 1S5-årig pojke som skadats av en vit fosfor-bomb. Han dog bara någon timme efter att bilden tagits. På nästa bild visas ena benet. Skadorna efter vit fosfor är om möjligt ännu värre än efter Nr 48 napalm, och även små skador av det slaget är det praktiskt taget hopplöst Torsdagen den att göra någonting kirurgiskt åt annat än att amputera de kroppsdelar 23 mars 1972 som man kan amputera. Jag skall sluta med detta.

Jag är tacksam för det svar jag har fått av utrikesministern här och det indirekta svar som han lämnade i sitt anförande vid Svenska kommitténs för Vietnam studiedag i Medborgarhuset den 11 mars. I sitt anförande där berörde Krister Wickman ett fält som hittills inte uppmärksammats genom några konventioner, nämligen den elektroniska krigföringen. ”Det kan”, som han där uttryckte sig, ”bli en typ av krig som i framtiden kommer att möjliggöra för industriellt avancerade stater att ostört föra ett krig i u-länder.” Jag uppskattar om regeringen fortsätter att driva denna fråga med energi. Jag ser att Alva Myrdal är här, och jag vet ju vilka enorma insatser som fru Myrdal har gjort i det här avseendet. Jag uppskattar om regeringen fortsätter att bidraga till att utveckla folkrättens regler och få dem som existerar att bli respekterade.

Fru talman! Herr Takmans skakande, på egna iakttagelser grundade skildring av vad Förenta staternas anfallskrig innebär i förödelse, fasor och död för folken i Indokina ger bakgrunden till de politiska krav som måste ställas och drivas. Jag tackar utrikesministern för svaret på mina frågor. Emellertid är svaret tyvärr i huvudsak endast en hänvisning till tidigare gjorda uttalanden och saknar därför de preciseringar som hade varit önskvärda. Huvudkravet måste givetvis vara att de indokinesiska folken själva får forma sin politik utan inblandning utifrån, vilket bl.a. innebär att Förenta staterna fullständigt lämnar Indokina. Den av USA:s regering proklamerade vietnamiseringspolitiken är ett medel för att söka förlänga kriget och förhindra att de indokinesiska folken vinner frihet. Visserligen är det för alla människor bekant att vad som brukar kallas tragedin i Indokina uteslutande är en följd av Förenta staternas anfallskrig, men detta faktum måste alltid vara den utgångspunkt från vilken man betraktar kriget. Därför hade det varit av värde för de indokinesiska folkens fortsatta frihetskamp att den svenska regeringen klart hade uttalat sitt fördömande av Förenta staternas anfallskrig. I det tal som utrikesminister Wickman i höstas höll vid FN:s generalförsamling och som han här har hänvisat till behandlades anfallskriget mot Indokina just i sådana allmänna termer som inte är precisa.Han talade om hur ”Vietnamkonflikten brett ut sig till Laos och vidgats till ett andra Indokinakrig”. Vad som hänt är ju att de amerikanska imperialisterna utvidgat sitt anfallskrig till ett gigantiskt folkmord mot alla de indokinesiska folken. 135 Det är alldeles självklart att regeringen inte med exakthet kan säga vad den kommer att uttala inför FN:s generalförsamling hösten 1972. Den fråga jag ställt till regeringen gällde givetvis, och det förmodar jag även den som skrivit svaret begripit, ett läge där USA fortsätter sitt anfallskrig. Vi hoppas att USA tvingats upphöra med detta, men krigets hittillsvarande förlopp ger inte utrymme för någon optimism som snabbt kan infrias. Kravet att Förenta staterna skall helt lämna Indokina och att en bestämd tidpunkt, givetvis så nära i tiden som möjligt, skall fastställas för detta tillbakadragande reses med allt större styrka av opinionen i vårt land och internationellt. Att detta krav restes av en regering i Förenta nationerna skulle stärka denna opinionsrörelse. Regeringen bör ytterligare överväga möjligheten av ett sådant initiativ. Att åtgärder är tvingande nödvändiga för att framtvinga ett slut på anfallskriget framgår såväl av uppgifterna om de omfattande bombningar av Indokina som pågår och om övriga strider i området som av dagens meddelande att Förenta staternas delegation vid fredssamtalen i Paris tillkännagivit sin avsikt att bojkotta samtalen, ett beslut som är mycket oroande. Den tredje fråga jag ställt gällde upprättande av diplomatiska förbindelser med Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och ett fullständigt brytande med Saigonregimen. Utrikesministern hänvisar till ett svar i oktober 1971, där han hänvisade till vad utrikesutskottet anfört i sitt utlåtande i april 1971, där utskottet hänvisade till vad det anfört 1969 och 1970. Svaret är alltså nej. Bläddrar man sig sålunda tillbaka i handlingarna, finner man att läget i Sydvietnam säges vara ”oklart, ömtåligt och svåröverskådligt”. Läget syns mig emellertid tvärtom klart och överskådligt. Av Sydvietnam är fyra femtedelar befriade och kontrolleras av den provisoriska revolutionära regeringen. Ett framgångsrikt uppbyggnadsarbete pågår trots de mycket svåra omständigheterna. Utvecklingen i de befriade områdena står i bjärt kontrast till vad som sker i de områden som kontrolleras av Saigonjuntan. Denna är för sin maktutövning och existens helt beroende av amerikanskt stöd. Den saknar allt folkligt förtroende. Med denna marionettregim, som endast sitter kvar tack vare amerikanska bajonetter, upprätthåller Sverige fortfarande diplomatiska relationer. Det ger densamma ett sken av legalitet, som i sin tur framhålls som ett motiv för USA:s vägran att lämna Vietnam. Därmed försvåras alltså fredssträvandena. En hållning av konsekvent solidaritet med Indokinas kämpande folk kräver att förbindelserna helt bryts med Saigonjuntan och att Sverige upprättar diplomatiska förbindelser med Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Det blir ingen isolerad handling, herr utrikesminister — 25 stater har tagit detta steg före oss.

Herr talman! Kriget i Indokina har pågått i många år. Alla Vietnams barn och ungdomar har fötts under kriget. De har aldrig upplevt freden. Många av dem som nu är vuxna män och kvinnor har också levt hela sitt När Vietnam blev Självständigt 1945 var det ett land som var förött av Torsdagen den kolonialism och av krigets härjningar. Under de 27 år som har gått sedan 23 mars 1972 dess har Vietnams folk nästan oavbrutet tvingats att försvara sitt oberoende med vapen. Också de övriga folken i Indokina — i Laos, Cambodja och Thailand — har utsatts för ständiga kränkningar. Kriget i Indokina är ett amerikanskt angreppskrig. Redan medan befrielsekampen mot fransmännen pågick var USA aktivt engagerat, framför allt som finansiär av kriget. Därefter har USA genom massiva och ständigt ökande ekonomiska insatser, ofta maskerade som u-hjälp, stött quislingregimerna i Saigon, Phnom Penh, Vientiane och Bangkok och deras växande krigsmaskineri. I 20 år har amerikansk militär personal deltagit i krigshandlingarna, och de våldsamma amerikanska bombningarna har pågått i åtta år. Detta krig är ett krig som riktar sig mot människorna själva, mot deras fredliga uppbyggnadsarbete och mot hela deras livsmiljö. Krigstekniken har med hjälp av de yppersta av de tekniska, vetenskapliga och ekonomiska resurser som världens rikaste nation förfogar över utvecklats till en alltmer skoningslös terrorapparat mot de fattiga bönder som inte kräver något annat än fred, självständighet och social rättvisa. Folken i Indokina längtar efter fred. De har gång på gång erbjudit förhandlingar och lagt fram fredsförslag. De har gjort allt för att jämna vägen för en fredlig politisk lösning. Deras krav har varit mycket enkla: USA måste upphöra med terrorbombningarna, dra tillbaka alla militära enheter från Indokina och upphöra att stödja militärregimerna, dvs. USA måste respektera de indokinesiska folkens självbestämmanderätt. Men USA har genom en ständig upptrappning av krigshandlingarna och genom ständiga sabotage av fredsförhandlingarna visat att man inte är intresserad av en sådan fredlig lösning som bygger på respekt för de indokinesiska folkens rätt till självständighet och till social rättvisa. Den svenska opinionen mot USA:s krig och för Indokinas folk längtar också efter fred. Vi är trötta på att få höra de ständiga rapporterna om upptrappningen av kriget.

Den amerikanske ambassadören i Sverige lär nyligen ha sagt att den svenska Vietnamopinionen skulle vara i avtagande och att vad som skulle ha åstadkommit den reaktionen skulle vara det förhållandet att USA nu, enligt ambassadörens åsikt, vore på väg att avveckla sitt engagemang i Indokina. Jag tror, herr talman, att det svenska folket vill förbehålla sig rätten att självt få uttala sig om det svenska opinionsläget. Och det är angeläget att här understryka, att den svenska Vietnamopinionen aldrig har varit mer engagerad och stabil eller haft en bredare förankring än nu. Jag skall ge ett par exempel. Vietnamkommitténs medlemstal har under det senaste året mer än fördubblats, och bland medlemmarna finns nu mer än 2,5 miljoner 137 svenska medborgare med anknytning i politiska, fackliga, religiösa och andra organisationer. Det pågår nu ständigt möten, insamlingar och andra manifestationer för Indokinas folk. Det senaste året har en massiv majoritet i den svenska riksdagen stött PRR:s sjupunktsprogram och kravet att USA skall lämna Vietnam. När Nixon tillkännagav sitt åttapunktsprogram var det ingen i detta land som lät sig luras av det. Den som hörde presskommentarerna i radio dagen efter kunde finna att den svenska pressen nästan enhälligt förklarade att detta inte var något program som kunde leda till fred. Också de deklarationer som lämnats här i dag från företrädare för olika partier har klart visat vad den svenska Vietnamopinionen anser. Men det är sant som ambassadören säger att om USA verkligen skulle ge sig in på en politik som skulle leda till fred i Indokina och självständighet för de indokinesiska folken skulle också anledningen till kritik av den amerikanska regeringens politik upphöra. Herr talman! När vi i dag samlats för att diskutera utrikespolitiken, sker det under intrycket av dessa ständigt ökade krigshandlingar och ständigt ökade lidanden för Indokinas folk och också under intrycket av nya rapporter om hur USA vägrar medverka vid fredsförhandlingarna i Paris. Alldeles nyss har vi genom radio och TV fått veta att USA:s chefförhandlare i Paris meddelat att USA inte anser det värt att förhandla om fred i Indokina så länge inte de vietnamesiska representanterna vill tillmötesgå de amerikanska kraven i fråga om krigsfångarna. Den amerikanske chefförhandlaren har också meddelat att USA inte anser det vara nödvändigt att i fortsättningen träffas regelbundet varje vecka för förhandlingar. Om dessa rapporter är riktiga, är det något mycket allvarligt som har inträffat. Det är helt enkelt så att vi nu står inför risken av ett slutligt sammanbrott för de fredsförhandlingar som när de inleddes för fyra år sedan ingav världens folk så stora förhoppningar. I sina fredsförslag har Nordvietnam och Sydvietnams provisoriska revolutionära regering som enda villkor för att frige de amerikanska krigsfångarna uppställt kravet att USA måste fastställa ett datum för det totala tillbakadragandet. Det amerikanska kravet innebär att vietnameserna nu skulle tvingas lämna tillbaka fångarna utan några som helst garantier för att den ständiga terrorbombningen och de ständiga krigshandlingarna från amerikansk sida skulle upphöra. Men detta är inte bara ett fullständigt oantagbart krav utan också ett cyniskt försök från amerikansk sida att föra fram krigsfångefrågan som en humanitär fråga av större dimensioner än de lidanden som de indokinesiska folken ständigt utsätts för. Det amerikanska luftkriget har ökats mycket kraftigt under det senaste året. USA har i själva verket sänt nya flottoch flygstridskrafter till Indokina och på så sätt fördubblat de stridskrafter som utnyttjas i luftkriget. Sydvietnam, Laos och Cambodja bombas nu intensivare än någonsin samtidigt som mycket omfattande tvångsförflyttningar pågår. Bombningarna mot Nordvietnam är nu åter intensiva och drabbar områden allt längre inne i landet.

Det verkar otroligt att dessa byar nyss varit utsatta för dagliga, intensiva bombningar och luften varit fylld av vrålande flygplan, luftvärnseld och bombexplosioner. Men märkena från dessa år finns också överallt i Than Hoa, som var en av de mest bombade provinserna. Här finns Ham Rong-bron och här finns en produktionskapacitet både på jordbruksoch industrisidan, som är av stor betydelse för folkförsörjningen. Därför bombade USA-planen så att marken är täckt av kratrar, hus och samhällen utraderade, skogen skövlad och bergen söndersprängda. De små byarna har först byggts upp. Men de större samhällena och industrierna har inte reparerats. Industrierna finns fortfarande kvar i de grottor och underjordiska verkstäder, dit de evakuerats. Städerna och andra större samhällen håller på att byggas upp igen. Till staden Than Hoa hade nu ungefär hälften av befolkningen återvänt. De flesta bor fortfarande i provisoriska bostäder — men de nya husen börjar resa sig och på gårdarna växer åter bananträd och grönsaker. I badorten Sam Son hade man börjat bygga upp fackföreningarnas semesterhem för arbetare och deras familjer. De blev fullständigt förstörda av bomber och granater.” Sedan jag kom hem från Vietnam har jag genom pressen och på annat sätt fått veta att just de här byarna och staden Than Hoa åter blivit bombade — bondbyarna, sjukhuset som jag besökte, provinscentrum i Than Hoa och alla de hus som man hade börjat bygga upp. Och fiskarna i Sam Son har angripits av bomber och beskjutits från havet. Det är nödvändigt, herr talman, att USA:s angreppskrig mot folken i Indokina bringas till ett slut och att Indokinas folk någon gång får möjlighet att åter under fredliga förhållanden börja bygga upp sina samhällen.

Herr talman! Ämnet för mitt lilla anförande i årets utrikesoch handelspolitiska debatt är av en helt annan och mera blygsam karaktär än det ämne som just har behandlats här i kammaren. Den nyss förda diskussionen torde i högsta grad uppfordra oss alla att fortsätta och intensifiera våra ansträngningar för nedrustning och fred i världen. Och nu över till mitt ämne. Sveriges trädgårdsodlare följer vårt lands förhandlingar med EEC med speciellt stort intresse. Det stod nämligen klart ganska snart att dessa förhandlingar skulle kunna innebära, att de svenska trädgårdsprodukterna alldeles särskilt kom i blickpunkten. Vid upprepade tillfällen har Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund påpekat att dessa produkter, såsom nu är fallet inom EFTA, skulle undantas i det nu aktuella frihandelsavtalet med EEC. En tid verkade det som om även EEC önskade få jordbruksoch trädgårdsprodukterna utanför handelsavtalet. Sådana tankegångar framfördes nämligen av EEC-kommissionen. Bland EEC-staterna mötte detta dock stort motstånd. Instruktioner utfärdades från dessa stater till kommissionen — instruktioner som går ut på att ge EEC speciella fördelar vid export av jordbruksoch trädgårdsprodukter till Sverige. För dessa produkter vill man således ha en S0-procentig tullreduktion och dessutom för fruktens del en mycket kort tid för importförbud. Det bör också framhållas att EEC mot utomstående länder dels har en yttre tullmur, dels tillämpar ett system med utjämningsavgifter. EEC-staterna utgör alltså ett marknadsområde som i motsats till Sverige har omfattande stödåtgärder till skydd för den egna produktionen. EEC:s trädgårdsproduktion understöds också i viss utsträckning med exportsubventioner. Det kan därför inte vara rimligt att Sverige lämnar preferenser på trädgårdsområdet. Jag vill gärna, herr talman, anföra ett par exempel på hur en tullpreferens skulle verka. EEC har 13 procents tull för krukväxter och vissa plantskolealster. Den svenska tullen på 30 öre per kilogram motsvarade år 1970 6,4 procent. Ändå begär EEC att Sverige skall sänka sin tull till 3,2 procent medan tullen till EEC-länderna fortfarande skall vara 13 procent. När det gäller huvudgruppen av avskurna blommor har Sverige under sin produktionssäsong en tull på 7:50 kronor per kilogram, vilket år 1970 betydde ungefär 20 procent. Denna skulle alltså enligt EEC:s önskemål sänkas till ca 10 procent, trots att EEC-tullen nu och framdeles är 24 procent. På samma sätt skulle den svenska tullen för blomkål sänkas till ungefär 11 procent, medan EEC-tullen kommer att vara 18 procent. En försvagning av den nuvarande importregleringen för äpplen och päron skulle utan tvivel få förödande effekt för vårt lands yrkesmässiga fruktodling. Orsaken till detta är främst de enorma överskottsproblem som EEC-länderna för närvarande brottas med och som medför exportpriser vilka i vissa fall ligger långt under produktionskostnaderna. EEC-ländernas exportintressen gentemot Sverige tillgodoses nu i mycket stor utsträckning före och efter den för svensk fruktodling redan i dag korta skyddstiden. Om nyss nämnda EEC-krav skulle accepteras av den svenska regeringen, kommer denna näring att ställas inför mycket stora, kanske oöverstigliga svårigheter. Jag har fått den uppfattningen att de svenska statsmakterna har förståelse för de synpunkter som framförts från näringens sida. Detta har enligt uppgift i pressen också markerats därigenom att Sverige meddelat EEC-kommissionen, att förhandlingarna på detta område måste präglas av ömsesidighet och inte av ensidiga preferenser. Detta noteras med tillfredsställelse. Av andra uppgifter i pressen skulle man kunna få den uppfattningen, att Sverige skulle gå med på att importera de varor EEC önskar exportera till oss, om Sverige samtidigt får exportera spannmål, fläsk och andra jordbruksprodukter. Jag hoppas att dessa uppgifter är felaktiga, och det skulle vara lugnande att få detta bekräftat. För oss trädgårdsodlare är det lika illa om våra produkter skall bytas mot produkter från jordbruket eller mot produkter från industrin. den här veckan, framgår det att Sveriges hållning är oförändrad på den sektor jag här har berört, dvs. att förhandlingarna på jordbrukets och därmed också trädgårdsodlingens område skall ske på den grundvalen att eventuella handelslättnader skall bli ömsesidiga. Jag vill allvarligt hoppas och kraftigt understryka vikten av att den svenska regeringen håller fast vid denna sakligt sett starka ståndpunkt även vid de fortsatta EEC-förhandlingarna. Visst vill vi svenska trädgårdsodlare att dessa förhandlingar skall leda till ett så förmånligt resultat som möjligt för vårt lands industri, men vi vill inte att detta goda resultat skall komma fram på trädgårdsnäringens bekostnad. Det skulle vara en stor förlust för svenskt näringsliv, om denna näringsgren inom en snar framtid skulle tvingas att slå igen sin verksamhet. De positiva satsningar som gjorts från statsmakternas sida skulle då gå förlorade. Genomgripande rationaliseringar och omfattande investeringar i trädgårdsanläggningarna har varit näringens svar på samhällets krav, när det gäller höjd produktivitet av de i näringen insatta resurserna. Men den för näringens stabilitet på längre sikt nödvändiga rationaliseringen har fört med sig att en betydande del av trädgårdsföretagen under åtskillig tid framåt är mycket känsliga för förändringar i marknadsförhållandena. Herr talman! De svenska konsumenterna behöver den svenska trädgårdsnäringen. De har lärt sig att uppskatta den goda kvaliteten på svensk frukt och svenska grönsaker, fria från kemiska bekämpningsmedel. De har också lärt sig att sätta värde på övriga svenska trädgårdsprodukter. En ständigt ökande konsumtion bör, som jag ser det, i högre grad än hittills få förutsättningar att tillgodoses av inhemsk odling. Även det svenska näringslivet behöver svensk trädgårdsnäring. Värdet av den yrkesmässiga trädgårdsodlingen beräknas enligt en undersökning som utförts inom lantbrukshögskolan till ca 570 miljoner kronor per år. EEC-förhandlingarna måste därför även i fortsättningen föras med dessa fakta för ögonen.

Herr talman! Alla demokratiska partier är väl numera överens om att vi måste ha ett försvar, ett försvar som inom rimliga kostnadsgränser är ett skydd för vår neutralitet. Vi har olika meningar om hur detta försvar skall vara uppbyggt och vilka resurser som skall ställas till dess förfogande, men i principfrågan är vi i stort sett överens. Det är ofrånkomligt att detta försvar för att kunna fungera på ett tillfredsställande sätt understundom måste företaga åtgärder som inkräktar på den civila befolkningens intressen. Men det bör vara en medveten strävan från dem som handlägger dessa frågor att så sker i minsta möjliga utsträckning. Och när det måste ske är det enligt min uppfattning nödvändigt att följande krav uppfylls: 1. Åtgärden i fråga måste vara starkt sakligt motiverad. 2. Kostnaderna måste stå i rimlig proportion till de nyttigheter man skapar. 3. Åtgärden måste planeras och genomföras på ett sådant sätt att den civila befolkningen i görligaste mån skyddas, miljömässigt och ekonomiskt. Vi behandlar i dag en till synes ganska liten fråga. Den gäller ju bara om riksdagens beslut av den 12 maj 1971 angående utvidgningen av Remmene skjutfält skall tas upp till förnyad prövning eller ej. Men för de människor som berörs är detta en fråga av allra största betydelse. Det gäller deras miljö, deras möjligheter att leva vidare i sin bygd under drägliga förhållanden. Redan nu lever de under förhållanden som inte är så särskilt goda på grund av det skjutfält som redan finns där och vars besvärligheter de har fått dragas med under långa tider. Vi har i vår motion nr 954 till årets riksdag begärt att fjolårets beslut blir föremål för ytterligare prövning på vissa punkter. Vi har pekat på en rad skäl till att detta borde ske: oklarheten om I 15:s i Borås framtida öde, tillkomsten av den nya storflygplatsen i Västsverige och dess inverkan på förhållandena på skjutfältet, kostnadsfrågan m.m. Men vad jag för min del särskilt vill understryka är de svåra sociala konsekvenser som utbyggnaden kommer att medföra för många människor och även för bygden i sin helhet. Det är beklagligt att försvarsutskottet inte ansett sig ha anledning att ta upp yrkandena i vår motion till närmare prövning. Personligen anser jag det finns skäl för att så borde ha skett. Jag nämnde i början av mitt anförande tre krav som borde uppfyllas för att försvaret skall få göra intrång på civilbefolkningens område. Jag vill innan jag slutar lägga till ytterligare ett: Det är nödvändigt att man försöker lösa de problem som ofrånkomligen uppstår vid en utbyggnad av det här slaget i största möjliga samförstånd mellan de militära myndigheternas företrädare och befolkningen. Ett bryskt uppträdande med hänvisning till maktmedel — reella eller påstådda — löser inga problem men skapar misstroende och utlöser aggresivitet, och bör fördömas från vem det än kommer. I stället borde man försöka ta hänsyn till de enskilda människornas problem och sträva efter att lösa även starkt kontroversiella frågor i största möjliga samförstånd. ”Ett hela folkets försvar” får inte bara vara ett vackert tal; det måste omsättas i praktiskt handlande och göras tillämpligt även på vardagens problem. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till motionen 954.

Herr talman! De båda tidigare talarna har tecknat bakgrunden och analyserat problemställningen, och därför skall jag inskränka mig till att göra några reflexioner till det här stora problemet. I vår fyrpartimotion har vi hemställt att den fortsatta utbyggnaden måtte anstå intill dess beslut om den framtida försvarsorganisationen har fattats och att man med utgångspunkt från det beslutet kan ta ställning till eventuella förstärkningar av områdets areal. Den stora utbyggnad som riksdagen fattade beslut om i maj 1971 kommer att få stora sociala konsekvenser och olägenheter för de många som bor i områdets närhet. Trots fördubblingen av fältet är utvidgningen endast ungefär hälften av vad militären krävt för att ha fullgoda övningsområden. Utöver den beslutade ökningen av fältet kommer s.k. frivilliga förvärv att genomföras, vilket innebär att det totala antalet människor som berörs kommer att bli väsentligt större än vad som förutsattes i propositionen. En tillräcklig helhetsbedömning — av kostnader, miljö och de kringboendes berättigade intressen — har inte gjorts vid de överväganden som legat till grund för riksdagens beslut. I dag finns en stor opinion som växer sig allt starkare. Den kommer inte endast från kommuner, naturvårdare och markägare i området, utan är framför allt en bred folkopinion i bygderna runt omkring. Jag upprepar vad jag tidigare sagt i denna fråga: Ett tillräckligt stort övningsområde är inte godtagbart från civil samhällssynpunkt, och ett för de kringboende acceptabelt område skulle bli alltför litet för de militära anspråken. Denna intressemotsättning är av den storleken, och oklarheterna och missförstånden är så många, att alla parter — inte minst försvaret — skulle vinna på om vi låter förverkligandet av utvidgningsplanerna anstå tills vidare. Man skulle då kunna — när den framtida försvarsorganisationen fastställes — se sig om efter andra lösningar, som bättre än den nu föreslagna skulle tillgodose de militära kraven, och samtidigt kunna beakta civila samhällsintressen. Herr talman! Jag tror att det vore olyckligt om vi inte tillät ett andrum, eller skall vi kalla det att vi ”något vilar på hanen”. Ett sådant anstånd skulle göra det möjligt för oss att — när riksdagen hunnit fastställa den framtida försvarsorganisationen — få större klarhet och bättre fakta om framtida behov av militärt övningsområde. Det skulle också skingra den oklarhet och oro som nu håller en hel bygd i ett järngrepp.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

Herr talman! Frågor av detta slag brukar alltid engagera de människor som berörs. Även vid behandlingen i riksdagen brukar detta intresse komma till uttryck. Frågan om en utvidgning av Remmene skjutfält utgör inget undantag. Riksdagen fattade förra året sitt beslut om utbyggnad av Remmenefältet efter mycket ingående överväganden och med stor majoritet. Remmenefältet används såsom skjutfält i första hand av I 15 i Borås men också av I 16 i Halmstad och I 17 i Uddevalla. Remmene skjutfält omfattar numera 800 hektar, men det anses, som här har sagts, vara alldeles otillräckligt. Chefen för armén och fortifikationsförvaltningen begärde att fältet skulle ökas ut med 1 500 hektar, men Kungl. Maj:t liksom riksdagen beslöt att utvidgningen skulle inskränkas till 1 000 hektar. Nu säger herr Jonsson i Alingsås att detta är alldeles för litet. Utvidgningen borde vara dubbelt så stor. Men faktum är att de militära myndigheterna har funnit sig i denna reducering av anspråken, och de accepterar även den begränsade utbyggnaden av skjutfältet. Beslutet förra året fattades efter mycket ingående diskussioner. Det rådde visserligen samstämmighet inom utskottet, men vi var noga med att alla intressen skulle komma till tals och att alla argument för och emot olika alternativ skulle prövas. Sålunda skedde föredragningar från olika intressenter, och representanter för kommunen hade företräde för utskottet och framförde sina synpunkter. Efter den grundliga behandling som skedde förra året och eftersom ingenting har inträffat som motiverar ett ändrat ställningstagande, anser utskottet att fjolårsbeslutet bör stå fast. Jag hörde av herr Korpås att han är av samma uppfattning. Ändå begärs det i motionen att frågan skall bli föremål för omprövning. Jag vet inte riktigt vem som har rätt. Fröken Andersson i Lerum ansåg att genomförandet av beslutet borde anstå, vilket även var fallet med herr Jonsson i Alingsås, under det att herr Korpås ansåg att man inte skulle rucka på fjolårsbeslutet. Fröken Andersson säger att det är beklagligt att försvarsutskottet inte har till allvarlig prövning tagit upp den motion som vi nu behandlar.

Det är riktigt att försvarets fredsorganisation är föremål för utredning, men enligt vad utredningen nu kan bedöma är någon indragning av I 15 — som det närmast gäller — inte aktuell. Å andra sidan är det uppenbart att regementet i Borås behöver det utvidgade skjutfältet för att kunna klara utbildningen tillfredsställande. Det är därför angeläget att genomförandet av beslutet från förra året inte fördröjs utan i stället verkställs med all rimlig skyndsamhet. Jag vet inte vad herr Jonsson i Alingsås egentligen är ute efter. Han menar att allt det här är oklart och att man bör dröja med beslutet tills man har fått klarhet om den framtida organisationen. Vill herr Jonsson dra in regementet i Borås? I varje fall önskar inte jag det, och inte utskottet heller. Det är i så fall rätt märkligt att en representant för Älvsborgs län vill lägga ner ett regemente som utan tvivel har stor betydelse för en bygd där man ropar efter sysselsättningstillfällen. Motionärerna talar också om att det skulle vara risk för att skjutfältet skulle komma att ligga inom det blivande västsvenska storflygfältets terminalområde. Vid undersökningar som utskottet låtit företa har det emellertid visat sig att dessa farhågor är ogrundade. I vad gäller kostnaderna, som också tas upp i motionen, redovisades förra året en överslagberäkning om sammanlagt 5 miljoner kronor. Dessa 5 miljoner är inget slutgiltigt fastlåst belopp; det har i stället klart uttalats att kostnadsberäkningen är en grov uppskattning. Sedan värderingar av marken och andra förvärvsobjekt gjorts skall förhandlingar föras på sätt som jag strax skall återkomma till. Därvid skall självfallet hänsyn tas till alla faktorer som kan åberopas i samband med förvärven, alltså även till den grustäkt som åberopas i motionen. Departementet har rika erfarenheter från liknande förvärv på andra håll, och frågor som ofta varit mycket kontroversiella har till slut lösts på ett sätt som de olika parterna kunnat acceptera. Vad den slutliga kostnaden kan bli kan för dagen ingen uttala sig om. Några nya faktorer som skulle väga så tungt att riksdagen av kostnadsskäl skulle behöva ompröva sitt beslut har inte redovisats. Beträffande de sociala konsekvenserna kan man konstatera att problem för de människor som berörs alltid uppkommer. Det gäller att minimera dessa problem och att ekonomiskt och på annat sätt kompensera människorna för sådana olägenheter. Länsstyrelsen i Älvsborgs län har tillsammans med dåvarande planeringsrådet förklarat sig inte ha någonting att erinra mot en utvidgning av fältet trots de sociala invändningar som kan göras mot förslaget. Farhågorna för att fältet skulle utvidgas väsentligt mera än vad som innefattades i förra årets riksdagsbeslut är inte heller befogade. Herr Korpås och även herr Jonsson i Alingsås pekade på att staten har förklarat sig vara beredd att köpa upp mark som gränsar till detta område, och det måste väl ändå innebära att man så att säga smygvägen kommer att utvidga fältet till någonting mycket stort. Jag vill hänvisa till vad som står i propositionen förra året. Departementschefen säger där: Jag anser dock i likhet med fastighetsnämnden att staten bör förvärva mark även utanför det nu aktuella utvidgningsområdet, när sådan mark frivilligt bjuds ut till salu. Härigenom kan övningsförhållandena på sikt ytterligare förbättras samtidigt som det måste innebära en klar fördel för markägarna att veta att staten är beredd att köpa deras gårdar, om de önskar sälja. När man för att eliminera sociala konsekvenser så långt som är möjligt är beredd att lösa in utbjudna gårdar, är detta i första hand en eftergift gentemot markägarna. Försvarsministern har här i riksdagen för ett par veckor sedan uttryckligen förklarat att det inte är fråga om att anordna ett stort övningsfält gemensamt för hela västra militärområdet. Var och en som någorlunda känner till de lokala förhållandena vet att det med hänsyn till bebyggelse och annat är praktiskt taget omöjligt att i nämnvärd grad utvidga skjutfältet på sätt som det uttalats farhågor för. En ytterligare utvidgning är alltså inte aktuell. Det är angeläget att framhålla att handläggningen av värderingsfrågan sker korrekt. Som det brukar ske vid handläggning av frågor av denna art har Kungl. Maj:t utsett en särskild delegation, som skall föra förhandlingar med berörda markägare och genomföra de förvärv det här är fråga om. Denna skjutfältsdelegation har sänt ut två skrivelser till berörda markägare och upplyst om hur värderingen av fastigheterna skall ske innan förhandlingarna börjar. Det är angeläget att informationen fungerar och att denna värdering sker på ett sätt, som inger båda parter respekt och förtroende.

Förhandlingarna gynnas dock inte av ett uppskov. En god information och ett gott handlag från alla berörda bör underlätta genomförandet av den grannlaga uppgift det här är fråga om. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till försvarsutskottets förslag.

Herr talman! Utskottets talesman ger oss rätt då han talar om att det hade varit en fördel om fredsorganisationen hade varit färdig och fastställd. Men han ställde också den bestickande frågan om jag skulle vara beredd att dra in I 15, eftersom regementet inte skulle kunna klara sin utbildning utan detta skjutfält. Jag vill tillstå att jag inte är lika pessimistisk som försvarsutskottets företrädare är. Tittar man i riksplanen Mark och vatten finner man om de militära övningsfälten den uppgiften att ett hyggligt övningsfält kan omfatta c:a 1 000—2 000 hektar. Det här fältet är för närvarande på ca 1000 hektar. Jag menar därför att utbildningen lär kunna gå planenligt åtminstone ytterligare något år med nuvarande fält. Herr Gustafsson i Uddevalla nämnde också att jag hade sagt att militären hade ambitioner på ett ungefär dubbelt så stort fält, men att man förklarat sig nöjd med det som blev. Faktum är ändå att området är utomordentligt trångt och sammanpressat mellan stora samhällen. Skulle det visa sig framöver att det blir nya vapenslag, som kräver större områden, kan man redan i dag fråga om detta är rätta platsen för en fortsatt expansion. Enligt mitt sätt att se blir svaret nej. Om det blev ett andrum, skulle hela ärendet tjäna på en sådan handläggning.
Herr talman! Herr Korpås motiverar uppskovet med att det skulle vara lämpligt med ett andrum så att människor med gott handlag får sköta förhandlingarna. Men förhandlingarna har inte påbörjats ännu. Först skall man hämta in underlag för dessa förhandlingar, och det görs av värderingsmän som just nu är inkopplade på den uppgiften. Därefter kommer förhandlingar att upptas i sedvanlig ordning. Man räknar med att dessa kommer att påbörjas i vår. Givetvis kommer markägarna, i den mån de vill utnyttja LRF:s insatser, också att beredas möjligheter till detta. Vad skjutfältsdelegationens sammansättning beträffar består den av personer med god erfarenhet av sådana här förhandlingar, som har löst liknande uppgifter på andra håll på ett oklanderligt sätt. Jag är helt övertygad om att de kommer att fullgöra sina uppgifter med samma oväld och på samma sätt som de har klarat av sina åligganden utan anmärkningar på andra håll. Enligt herr Jonsson i Alingsås skulle jag ha sagt att det vore en fördel om fredsorganisationen hade varit fastställd. Jag anser inte att det är nödvändigt eftersom en indragning av I 15 inte är aktuell. Men en förutsättning för att regementet i Borås skall kunna fungera är att det har tillgång till det utvidgade skjutfält som vi diskuterar. Min fråga blir då givetvis om herr Jonsson verkligen är beredd att aktualisera en indragning av fältet. Herr Jonsson hänvisar till förslaget om riksplan, där det står talat om Remmene skjutfält. Men riksplanen är inte antagen; den är ute på remiss för närvarande. Storleken av fältet skall avgöras av riksdagen. Försvarsministern har sagt att han inte kommer att aktualisera en utökning av fältet på det sätt som här uppgivits. Det är inte riktigt att de militära myndigheterna skulle vilja ha fältet dubbelt så stort. Fältet är godtagbart ur militär synpunkt, och försvarsutskottet har samma uppfattning som försvarsministern i denna fråga.

Herr talman! Den frivilliga försäljningen innebär, som jag har sagt tidigare, att staten är villig att lösa in den mark som ligger i gränsområdet, om markägarna vill sälja. Det är inte fråga om någon större utvidgning, utan närmast ett tillmötesgående gentemot markägarna. Att fältet därigenom utökas något är givetvis även en fördel ur militär synpunkt. I vad gäller värderingsmännen kan jag givetvis inte svara för hur de uppträder. Däremot är det angeläget att värderingsmännen får tillfälle att fullfölja det offentliga uppdrag som de har sig ålagt. Det är alltså viktigt att de inte hindras från att göra detta.

Herr talman! Jag har med en viss tveksamhet begärt ordet i denna debatt, eftersom jag är bosatt i en av de tre kommuner som är berörda av den aktuella utvidgningen. Ett skäl för att inte säga något skulle vara att det kunde uppfattas så att jag talar i egen sak. Å andra sidan är jag kanske den ende ledamoten här i kammaren som har kunnat ta del av hur den praktiska handläggningen har gestaltat sig, och den har inte varit helt fri från skönhetsfel. Jag har dessutom i varje fas kunnat iaktta hur de berörda människorna har reagerat. När vi nu för en diskussion om dessa frågor ville jag därför delge kammarens ledamöter hur man i bygden uppfattar läget. Jag vågar påstå att en del av handläggningen rent av har verkat provocerande på människorna och att situationen för köparparten under händelsernas gång klart har försämrats. En auktoritativ person sade vid ett tillfälle att en hel del av markägarna i ett tidigt skede var beredda att sälja sin mark. Vid något tillfälle angavs antalet till 17. Även om dessa 17 inte var beredda att av spontan hängivelse för ändamålet sälja sin mark, var de ändå villiga att gå med på detta. Det vore säkert en överdrift att säga att ingen nu vill sälja — det vet man ingenting om — men de som bor i området anser att de markägare som nu vill göra det troligen kan räknas på ena handens fingrar.

Man gör iakttagelser och man fotograferar, och det blir inte något slut på detta. Denna verksamhet som man bedrivit under så lång tid samtidigt som man vet om att markägarna är negativt inställda är, som vi tycker, en provokativ handling. Den skulle enligt min uppfattning ha framstått som naturligare, om man så snart det hade varit möjligt hade kunnat lämna ett bud på marken till i vart fall en grupp av markägare. Vi har nu av herr Gustafsson i Uddevalla — och det står också i försvarsutskottets betänkande — fått en redogörelse för planen över hur utvidgningen skall gå till, men jag tycker att det ändock hade varit rimligt att man hade kommit fram till ett bud för en del markägare. Det är ju rent av tänkbart att ett hederligt bud skulle ha kunnat blidka de berörda människorna och skapa en bättre förhandlingssituation. Det hade väl varit ett resultat att försöka uppnå. De pengar som markägarna får för sin mark skall de ju använda för att skapa sig en ny framtid på ett annat ställe. De vill därför få klarhet om sin situation. Det är ett i alla högsta grad rimligt önskemål i detta sammanhang. Jag skulle också vilja säga ett par saker om den fråga som herr Korpås för en stund sedan tog upp, nämligen det förhållandet att värderingsmännen arbetar långt utanför den tänkta skjutfältsgränsen. Det kan väl tillåtas mig att ironisera en hårsmån och säga att det hade varit rimligt, att dessa värderingsmän hade meddelats en så elementär kunskap i orientering att de hade kunnat hålla sig något så när inom det område som de skulle undersöka. I varje fall tycker jag att de skulle ha fått en så Nr 48 pass god kunskap om dessa ting, att de både på kartan och i terrängen Torsdagen den hade kunnat känna igen en dubbelspårig järnväg — i detta fall västra 23 mars 1972 stambanan. Många andra av oss som inte ägnar oss åt viktiga allmänna uppdrag som dessa har lärt oss det. Det borde dessa värderingsmän också — Utvidgningen ha gjort. Nu har de inte gjort det, och jag tar också det som intäkt för av Remmene skjutfält att det helt enkelt varit fråga om en provocerande handling att gå fram på det sätt som skett. Det är också andra omständigheter — jag kallade dem förut för skönhetsfel — som bör nämnas i sammanhanget. I ett tidigt skede fanns bland handlingarna också en av skogsvårdsstyrelsen utförd uppskattning av skog i området. Den ansågs inte av fastighetsnämnden vara objektiv. I stället lämnades till Skogssällskapet ett uppdrag att göra en ny uppskattning, och denna senare visade sig ur köparpartens synpunkt vara bättre. Man kan föreställa sig att det var fråga om beställningar i båda fallen. Jag vet inte om det är fullt möjligt att göra på det sättet, men att det statliga organet skogsvårdsstyrelsens uppgifter om förhållandena just i det här området skulle visa sig vara icke objektiva ter sig ändå en aning märkligt. Jag vill även något beröra markvärdesituationen i området. Att vara nära granne med ett skjutfält kan inte alltid vara så trevligt. Att det i vart fall inte positivt påverkar köpintresset för fastigheter i området borde vi kunna vara överens om. Till detta kommer ovissheten om den framtida skjutfältsgränsen, och det hela fungerar som ringar på vattnet. Ovissheten om hur det skall bli med marken sprider sig i vidare krets än vad som skulle ha varit nödvändigt. Detta beror dels på uttalandet om frivilliga köp utanför gränsen som kom till i samband med fjolårets beslut och dels på att värderingsmännen hade jobbat utanför det område som omfattas av skjutfältsgränsen. Markvärdeförluster kan alltså komma att uppstå i en vidare krets än vad som egentligen skulle ha varit nödvändigt. Det är här fråga om en inte särskilt väl skött handläggning, som skapar ekonomisk skada inom ett större område än vad som skulle ha varit nödvändigt.

Här är det alltså ett omvänt förhållande gentemot ex propriationslagens allmänna princip, och jag tycker att det finns skäl för att föra ett sådant resonemang. Herr talman! Jag vet att människorna känner sig besvikna över att den praktiska handläggningen har gått till på detta sätt. Jag känner också själv besvikelse därför att jag tycker att människorna är illa behandlade. Det ser ut som om en försäljning tvångsvis av deras gårdar av köparparten har uppfattats som om den saken inte angår dessa människor utan bara köparparten själv. Herr Gustafsson i Uddevalla gav här uttryck för den mentaliteten att säljarna borde känna tacksamhet. Det sade visserligen 153 herr Gustafsson vad gällde beträffande frivillig försäljning utanför området, men den andan har i någon mån varit märkbar även för dem som haft mark belägen innanför gränsen. Det här påminner om något slags kaserngårdsmentalitet, som man försökt föra ut utanför kaserngården till ett område som ännu inte är något skjutfält utan en bygd som bebos av enskilda fria människor. Vidare anser jag att — och det är för mig lika allvarligt — försvarets sak totalt sett lidit skada genom denna frågas handläggning. Som anhängare av ett starkt försvar finner jag det beklagligt och beklämmande att verkställigheten av ett utredningsuppdrag och senare också ett riksdagsbeslut sköts så illa att vi löper risken att människor i detta land som inte känner något för försvarets sak faktiskt får ett oförtjänt handtag. Så får vi inte göra! Nej, herr talman, i stället skulle detta ha kunnat gå till på det sättet att ärendet hade fått en så förtjänstfull handläggning och skötts med sådan aktsamhet och skicklighet att både de som varit motståndare till försäljning och de som inte känner så mycket för saken hade fått ökad förståelse för att det är fråga om ett angeläget ärende. Jag vill säga något, herr talman, i anledning av vad som sagts här tidigare, och då återkommer jag till frågan om försvarets välvilja att stå till förfogande som köpare av mark utanför området. Herr Gustafsson i Uddevalla, finns det ingen gräns för den typen av välvilja, då blir det förmodar jag, ett större skjutfält än det vi tänkt oss. Det blir rent av ett miloskjutfält, om välviljan är enorm, men det vill jag inte tro att den är. Försvarsministern har ju sagt att det inte skall vara ett sådant skjutfält. Herr Gustafsson sade att utskottet också i år allvarligt prövat motionen. Det ger mig anledning påpeka att få om ens någon av de punkter som är nämnda i motionen har fått någon förklaring. Herr Jonsson i Alingsås har talat om att I 15 kommer in i bilden. försvarsutskottet har velat returnera bollen på så sätt att de som nu är tveksamma om Remmene skall ställas inför hotet att förlora I 15. Jag vill bara instämma i vad herr Jonsson i Alingsås sagt att det inte alls förhåller sig på det sättet som utskottet påstått. Det är felaktigt att anföra det argumentet. De sakerna har inte med varandra att göra.

Jag kan inte tänka mig att flyget skadar övningsfältets intressen. Vi har aldrig hört något liknande resonemang och det är förvånande att saken nu framställs på det sättet. Dessutom, herr talman, har det — om jag är rätt underrättad genom ttidningsuppgifter — för en eller möjligen två veckor sedan beslutats att det nya Härrydafältets banor skall vridas med 12” vilket innebär att fältets inflygningsbana ligger mera riktning Remmene än tidigare. Vi har inte heller fått något svar på om det är en tillfredsställande lösning eller inte.

Vi motionärer ber ju att man skall gå den andra vägen och klara upp den frågan innan beslutet fullföljs. Men försvarsutskottet svarar alltså att vi skall fullfölja ärendet, så får vi se sedan om vi hittar någonting av värde i markerna därute. Beträffande kostnaderna upprepar herr Gustafsson i Uddevalla vad som står i försvarsutskottets betänkande, att kostnadsbedömningen ”endast utgör en grov uppskattning som inte skall ligga till grund för uppgörelserna med markägarna”. Det må väl vara riksdagen förlåtet att den vid den sena timme i fjol då beslutet fattades inte fäste särskilt stort avseende vid alla detaljer. Men har vi inte intresse av att få veta vilken kostnad det nya fältet drar innan vi fattar ett beslut? Nu är beslutet fattat; då vore det rimligt att vi fick reda på vad kostnaden för fältet blir innan vi förklarar oss beredda att fullfölja beslutet. Jag tycker med andra ord att det var alldeles fel vad herr Gustafsson i Uddevalla sade: ”Vi har också i år allvarligt prövat motionen.” Jag utesluter inte möjligheten att ni har prövat den på samma sätt som ni prövade fjolårets motion, men det innebär inte att prövningen har varit ingående. Inte en enda av de punkter som vi har tagit upp har ni klarat ut.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
Herr talman! Jag vill bemöta herr Andersson i Ljung på några punkter. Herr Andersson säger att det vore rimligt att staten lämnade besked om vad den vill betala för den mark som den vill förvärva. Det tycker jag också. Ett sådant bud kommer, men först måste man ha ett underlag så att man kan avgöra vad den mark som man skall köpa är värd. Värderingen pågår och bör få göras utan störningar. Sedan säger herr Andersson i Ljung, och det kan jag hålla med om, att det inte är så trevligt att bo i närheten av ett skjutfält och att människor inte stimuleras att köpa mark som har ett sådant läge. Det är också av den anledningen som staten lämnar det erbjudande som utskottet och jag betraktar som generöst. Man förklarar sig alltså villig att förvärva mark som frivilligt bjuds ut till försäljning. Det är inte fråga om tvångsförvärv. Priset på denna mark får givetvis sättas efter sedvanlig värdering och överenskommelse. Herr Andersson påstår att det är sakligt fel att I 15 skulle vara beroende av skjutfältet. Men regementet har behov av detta skjutfält för att kunna fullgöra sin uppgift; i annat fall hade givetvis regeringen och riksdagen inte gjort anspråk på att få köpa upp mark och givit sig in i en sådan här komplicerad affär. Vidare påstår herr Andersson att en utvidgning av skjutfältet skulle hindra eller i varje fall försvåra verksamheten på det nya storflygfältet i Härryda. Jag hänvisar till ett utlåtande som utskottet inhämtat från den ansvariga myndigheten, luftfartsverket. Verket har förklarat att en utbyggnad av fältet inte är till hinder. Beträffande kostnaderna vill jag hänvisa till riksdagsbeslutet förra året. Visserligen togs det en natt, men propositionen var ute i god tid och det väcktes motioner. Och utskottsbetänkandet hade man väl ändå tid att läsa innan det blev så sent på natten.
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla konstaterar också att det hade varit skönt om det hade kunnat träffas en uppgörelse eller lämnas ett bud tidigare men att marken självfallet dessförinnan måste ha värderats. Om man jobbar två år i utredningssyfte på de här områdena, så trodde vi att man värderade mark under den tiden. I varje fall är detta, herr Gustafsson, ett belägg för vad jag säger: vi vet ingenting om vad den här utbyggnaden kostar. Man har höftat till med 5 miljoner, för det låter troligt att det kommer att behövas så mycket pengar. Det är troligt att det kommer att behövas mera också. Hela resonemanget visar bara att vi inte vet ett skvatt om vad det är fråga om. I 15 behöver fältet för att fullgöra sin uppgift, sägs det. I ursprungsskedet behövde I 15, I 16 och I 17 3 000 ha. Fjolårets beslut innebar en ökning från 800 till 1 800 ha. Det är obetydligt mer än hälften av det ursprungliga önskemålet. Och det är inte så som herr Gustafsson säger att man inom försvaret har förklarat sig nöjd med det, utan det är försvarsministern som har sagt att riksdagens beslut betyder att försvaret får nöja sig med vad det har fått. Det har fått sig den här marken tilldelad och får öva på den. Jag tycker att man kan säga som herr Jonsson i Alingsås, att de 800 ha som nu finns är ett fält som arméns förband kan öva på. Och det finns belägg för det i riksplanen Mark och vatten. Låt vara att undre gränsen där är 1 000 ha, men så nära ligger det alltså vad som enligt Mark och vatten bedöms som användbart. Vi kanske inte behöver göra den här utbyggnaden, herr Gustafsson i Uddevalla.
Herr talman! De där 5 miljonerna var en grov uppskattning, och denna grova uppskattning godtog riksdagen förra året. Värderingen påbörjades den 27 september 1971. Man kunde ju inte gärna börja med en seriös värdering av marken förrän beslutet i sakfrågan var fattat. Då det gäller anspråket på fältets storlek hade chefen för armén uttalat ett önskemål om att få förvärva så mycket mark att fältet skulle komma att omfatta 2 300 ha. Man har prutat ner det med 500 ha till 1 800 ha, och det får de militära myndigheterna klara sig med. De har ju också förklarat att de kan fullgöra sina uppgifter på en sådan areal.
Herr talman! Är det då, herr Gustafsson i Uddevalla, inte rimligt att göra som motionärerna nu föreslår och avvakta under den tiden? Då får vi reda på vad det kostar, då behöver vi inte sväva i tvivelsmål om de här sakerna som vi nu gör. Fältet är inte äventyrat. Herr Korpås har ju sagt att det inte skall vara fråga om att riva upp ett beslut, och vi har inte yrkat så. Däremot har vi bl.a. sagt att uppgörelsen om Remmene skulle ges sådan form att den skulle kunna tjäna som mall för fortsatta upphandlingar. Som affären nu är skött tjänar den väl som en mall — men som en avskräckande mall som det aldrig går att använda någon mera gång. Det är skillnaden.

Herr talman! En allmän huvudinvändning mot riksdagsbeslutet den 12 maj 1971 om utvidgning av Remmene skjutfält tycks vara — här citerar jag motionen 954 — ”att riksdagens beslut grundats på otillräckliga eller felaktiga informationer”. Det uppges vidare att den berörda befolkningen anser sig ha blivit ställd åt sidan av olika myndigheter såväl före som efter riksdagens beslut. Det är försvarets fastighetsnämnd som har berett ärendet innan riksdagen tog beslutet 1971. Jag är ledamot i denna nämnd sedan några år och har från den positionen kunnat följa handläggningen av Remmeneärendet. En del av den i motionen och sedan här i debatten antydda kritiken måste rimligen avse fastighetsnämndens sätt att sköta sitt uppdrag. Några kommentarer till det sagda kan därför vara välmotiverade så att inga onödiga missförstånd kvarstår efter denna debatt. För det första: Fastighetsnämnden har inte enbart arbetat med förslaget om en utvidgning av Remmenefältet. Inte mindre än fyra olika alternativ har varit aktuella i ett tidigt prövningsskede. Sedan två av alternativen avförts från sakprövningen har valet kommit att stå mellan Skaraborgs Edsmären och Hjälmerydsalternativet inom Remmene. Valet föll slutligen på Remmene. På nästan alla jämförelsepunkter var Remmene — låt mig nämna de skogliga förhållandena, mindre kapitalförluster vid valet av Remmene, lägre investeringsoch driftkostnader — överlägset det enda kvarvarande alternativet, Skaraborgs Edsmären. Därtill kom att anspråken på mark för utvidgningen av skjutfältet bantades, varigenom antalet av skjutfältets utvidgning direkt berörda boende kom att uppgå till 23 mot omkring 60 enligt det ursprungliga förslaget. Jag medger gärna att Edsmärenalternativet, där endast omkring 10 boende berördes av skjutfältet, på denna punkt var i bättre position än Remmene; men det var också den enda punkten som talade till Edsmärens fördel. För det andra: Man har sagt att befolkningen ansett sig ställd åt sidan av olika myndigheter. Mot fastighetsnämnden kan knappast riktas en kritik av detta slag. Nämnden har haft sammankomster med berörda markägare. Som en följd av opinionen mot framställningen att få utvidga Remmeneskjutfältet beslöt fastighetsnämnden att pröva andra alternativ. Det har varit helt självklart att den berörda befolkningens önskemål att få andra alternativ prövade jämsides med Remmeneförslaget skulle tillgodoses. Så har skett, och informationer har gått till markägarna. Brevväxling mellan nämndens kansli och enskilda markägare har förekommit i viss utsträckning. För det tredje: Det var för övrigt på förslag av markägarna som alternativet Edsmären undersöktes och sakprövades av fastighetsnämn den. Jag har tidigare nämnt varför inte detta alternativ räckte till. Det bör kanske nämnas att Edsmären ligger bara ca 1 mil från Remmene. Två stora skjutfält alldeles intill varandra är kanske inte heller så särskilt lyckat. För det fjärde: Det ankommer inte på fastighetsnämnden att ange sakskälen till att ett större skjutfält var nödvändigt. Det är arméchefen som har ställt kravet, och det är riksdagen som har fattat beslutet. Utskottets talesman, herr Gustafsson i Uddevalla, har i debatten redovisat de synpunkter som har anknytning till de militära behoven i området. Så, herr talman, några ord om de sociala konsekvenserna. Vi har läst i motionen och vi har hört upprepade gånger i debatten att det inte är bara de direkt berörda 25 personerna vilka nu bor i det aktuella området som får svårigheter utan att omkring 300 personer mister sin trygghet eller sin försörjning. ”Indirekt drabbas en hel bygd.” Så står det i motionen. Dessa påståenden vill jag kommentera på följande sätt: Uppgifterna kan vara riktiga så till vida att ca 90-talet brukningsenheter totalt berörs och man räknar med ca 3 personer per familj. Men bortsett från de 25 i området boende är de övriga endast berörda på det sättet att skiften av brukningsenheter med brukningscentra utanför utvidgningsområdena, skiften på vilka vederbörande inte är sysselsatta eller boende, tas i anspråk. Endast i enstaka fall torde bortfall från brukningsenheten av sådant skifte medföra ett så väsentligt intrång att den försörjning som enheten nu möjliggör skulle äventyras. I sådana fall kommer staten att ekonomiskt fullt ut ersätta intrång av detta slag. Personligen har jag stor respekt för de opinionsyttringar som framförts från den berörda befolkningens sida. Att flytta från gård och grund är ju inte alltid växlingsbart mot klingande valuta. Ännu svårare är tanken på avflyttning från brukningsenheter som kanske har varit i samma släkts ägo i generationer. Jag tycker att man skall förstå dessa människors reaktion, lidelser och besvikelse nu när deras mark övergår till kronan för militär användning. Några jämförbara alternativ finns emellertid inte. Vi har också under debatten bl.a. hört herr Korpås säga att han inte har något annat förslag än att skjutfältet bör bli kvar på Remmeneområdet. Inte ens motionärerna har således kunnat leta fram något förslag till en bättre lösning än den som riksdagen fattade beslut om våren 1971. Mina erfarenheter är att staten i fråga om ersättning för mark, intrång m.m. har för vana att komma bra överens med markägarna, och det menar jag att staten skall göra. Resultaten av tidigare markförvärv till kronan är av den arten att det i fråga om ersättningarna inte bör finnas underlag för den pessimism som kommer till uttryck i den aktuella motionen. Herr talman! Hur jag än läser motionen eller sammanställer materialet i debatten kan jag inte hitta något väsentligt som ger motionärerna rätt i att nya förhållanden har inträtt som motiverar en omprövning av frågan om Remmene skjutfält. Bortsett från min starka sympati för den berörda befolkningen med anledning av de uppkomna problemen, vilka jag dock menar skall kunna lösas med smidighet och samarbete, känner jag inte igen den bild av händelseförloppet kring Remmene som ges i motionen, och framför allt inte den beskrivning som herr Andersson i Ljung nyss gav inför kammaren. Det är en alltför stark överbetoning av de faktiska förhållandena för att resonemangen skall kunna vinna allmän tilltro. Vi skall nämligen komma ihåg att frågan om en utvidgning av Remmene skjutfält är en kontroversiell fråga, och mot folks känslor anser jag inte att man skall argumentera. Vad jag har velat säga är att frågans handläggning — i varje fall som jag har upplevt den i försvarets fastighetsnämnd och senare i riksdagen — har skett med varlighet och stor respekt för de känsliga problem som det ändå handlar om. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Men jag anser till sist att de riksdagsmän — herr Korpås och herr Andersson i Ljung m.fl. — som med starkt engagemang deltagit i debatten bör vara de rätta att hjälpa till att skapa en atmosfär i Remmeneområdet som återställer förtroendet mellan myndigheterna och den berörda befolkningen. Jag menar att dessa riksdagsledamöter, som har personliga kontakter i orten och känner bygden, är de rätta ombuden för Sveriges riksdag när det gäller att skapa den atmosfär av förtrolighet och samarbete som är en förutsättning för att kunna lösa de mycket känsliga markfrågorna för en del av befolkningen i Remmeneområdet.

Herr talman! Herr Lindkvist sade att jag överdrev. Men vi kan inte mäta eller återspegla människors känslor; därför kan vi inte ha någon debatt om det. Men, herr Lindkvist, på vilken punkt har jag då överdrivit konkret och i sakfrågan? Jag vill drista mig att svara själv, att jag inte har överdrivit på en enda punkt i sakfrågan. Sedan vill jag gärna erinra om den debatt rörande utlokalisering av statliga företag som vi förde här i höstas. Jag var ny som ledamot då och iakttog med intresse det engagemang många av kammarens ledamöter visade i den debatten och hur många andra hårt engagerade sig. Debatten gällde att till en ort vinna människor som inte ville flytta. I detta fall begär vi inte att någon skall komma till vår ort; vi begär bara att få behålla de människorna, småbrukarna, i vår bygd. Det tycker vi är en praktisk och sansad syn på lokaliseringspolitiken. Vi vill behålla våra människor. Vi vill inte hugga till oss några andra, som inte önskar komma till oss. Ni som deltog i fjolårsdebatten borde i varje fall förstå vad vi talar om i kväll och ger oss kanske stöd för det.

Herr talman! Till det sista vill jag bara kort och gott säga att jag mycket väl förstår den oro som förekommer i bygden. Men jag tror inte man vinner någonting med ett uppskov bl.a. därför att förvärvet behövs — det är den rent sakliga sidan. Om man dessutom inte är inne på tanken att upphäva riksdagens beslut — och det säger ju herr Korpås att han inte är — skulle befolkningen kunna känna sig lurad av att riksdagen nu uppskjuter saken. Vi skall väl ändå inte fatta ett beslut som kunde få en sådan följd. Därför vidhåller jag, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I motionen 962 har herr Palm och jag begärt dels att åldersgränsen för regelrätta vapenoch stridsövningar skall fastställas till 18 år, dels att i den grundläggande utbildningen inom frivilliga försvarsutbildningen också skall ingå utbildning om säkerhetspolitikens alla delar, inrymmande även utrikespolitik, biståndspolitik, handelspolitik, nedrustningsoch fredspolitik. Skälen för våra motionskrav är principiella. I vad gäller åldersgränsen har riksdagen fastställt den allmänna värnpliktsåldern till 18 år, och vi menar att det inte kan vara rimligt att unga pojkar skall delta i stridsövningar före 18 års ålder, oavsett om det sker i hemvärnsutbildningen eller vid sådana praktikantläger som TV i höstas visade en inspelning från. Utskottet har noterat att stridsövningar genomförts vid praktikantläger på sätt som inte överensstämmer med gällande bestämmelser — något som också debatten i höstas gav klart besked om. Efter den debatten har försvarsdepartementet för berörda myndigheter — överbefälhavaren, cheferna för armén, marinen och flygvapnet m.fl. — påtalat åldersgränserna för försvarets ungdomsarbete och då också översänt protokoll från kammardebatten. Detta är i och för sig bra. Så bara några ord om praktikantlägren, vilkas syfte är att ge information om de yrken som finns inom försvaret. I realiteten syns praktikantlägren vara klart yrkesinriktade för ett efterföljande militäryrke. Utskottet refererar hur utbildningstiden kan fördela sig. Där sägs bl.a. att vapentjänsten omfattar 22 procent av tiden. Låt mig då tillägga att enligt tjänstemeddelande vid krigsmakten nämns i förklaringen om vad vapentjänsten bör innehålla materielkännedom, skjutregler, säkerhetsbestämmelser och skjutning med gevär elier kulsprutepistol. Däremot sägs inte att regelrätta stridsövningar, inrymmande spaning och eldöverfall, skall ingå i vapentjänsten, något som vi numera vet har förekommit. I den rekryteringsbroschyr som jag i debatten i höstas visade kammarens ledamöter sägs: ”Under ett par trevliga och intressanta sommarveckor får Du en kort orientering om arméns verksamhet. Du får göra utflykter till olika sevärdheter och Du får utöva idrott, bad och friluftsliv. Programmet anpassas till regementenas och truppslagens olika verksamhet. Du kan t.ex. få handskas med radiostationer, förevisningsvapen och terränggående fordon. För den som fyllt 16 år kan också motorcykelkörning förekomma. Vid vissa läger studeras vapen och telesystem ingående.” På dessa informationer om praktikantlägren skall föräldrarna sedan ge sitt tillstånd. Ingenstans står en rad om övningar med kulsprutor, granatgevär, automatkarbiner eller att stridsövningar med spaning och eldöverfall förekommer. Till dessa praktikantläger kan ungdomar i dag rekryteras det år de fyller 16 år, med andra ord får 15-åringar delta. Utskottet har en positiv inställning till en förändring av åldersgränserna för praktikantlägren, vilket jag med tacksamhet noterar, även om det i sak bara betyder en framflyttning med ett år. Det finns emellertid anledning fråga sig vad utskottet avser när man säger: ”För att få information om de yrken som finns inom försvaret behövs enligt utskottets mening i allmänhet inte att ungdomarna själva deltar i övningar av stridsmässig karaktär.” Enligt vårt förmenande behöver över huvud taget inte deltagare i praktikantläger delta i stridsutbildning. Utskottet föreslår nu att åldersgränsen för att få delta i praktikanttjänstgöring där stridsutbildning förekommer skall höjas senast fr.o.m. 1973, så att vederbörande skall fylla minst 17 år det år tjänstgöringen börjar. Detta betyder i sak att pojkar på 16 år får rätt att delta i stridsutbildning. Men när det gäller hemvärnet säger utskottet att man anser det naturligt att åldersgränsen för stridsutbildning inom hemvärnet och inom organisation för frivilligt försvar bör knyta an ”till den lägsta ålder vid vilken inskrivning som värnpliktig kan ske, dvs. det år vederbörande fyller 16 år”. I sak kan det betyda att en 15-årig hemvärnssoldat får delta i stridsutbildning. Som jag tidigare har sagt är vårt krav principiellt motiverat. Vi menar att det är naturligt med en generell gräns för stridsutbild ning som följer den allmänna värnpliktsåldern 18 år och inte en åldersgräns som varierar. Det vore i och för sig intressant att få veta hur många av våra värnpliktiga som skriver in sig det år de fyller 16 år; inte minst med tanke på att åldersgränsreglerna föreslås anpassas till dem och inte till den allmänna värnpliktsåldern. I vad sedan gäller det andra kravet att i utbildningen inom den frivilliga försvarsutbildningen skall ingå också utrikespolitik, biståndspolitik, handelspolitik, nedrustningsoch fredspolitik säger utskottet: ”Orientering om säkerhetspolitiken ges inom ramen för den försvarsupplysning som bör förekomma vid all militär utbildning” och avstyrker motionen i denna del. Jag har svårt att tänka mig — det har också bekräftats av andra som följt utbildningen — att bistånds-, freds-, och nedrustningspolitik av militärer skulle ges motsvarande informationstyngd som informationen om de militära metodernas överlägsenhet. I det tjänsteutlåtande som jag tidigare refererat till preciseras utbildningens omfattning i detalj i vad gäller praktikantläger. Där sägs att utbildningen bör omfatta försvarsupplysning, svensk säkerhetspolitik, totalförsvarets och det militära försvarets målsättning och uppgifter, försvaret som samhällsfunktion och den allmänna värnplikten. Däremot sägs ingenting om utbildning i biståndspolitik, utrikespolitik, handelspolitik samt nedrustningsoch fredspolitik, delar som vi menar bör ingå i den grundläggande utbildningen, detta inte minst som en motvikt mot den indoktrinering för de militära försvarsmetoderna och den risk för en glorifiering av det militära våldet som militärutbildning i varje form för våra barn innebär. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till motionen 962.
Herr talman! Trots den sena timmen har fru Theorin mycket utförligt redogjort för tankegångarna i motion nr 962 som vi här behandlar och utskottsbetänkandet samt en debatt som hon har fört i samma fråga med försvarsministern. Jag vill därför nöja mig med att säga att utskottet delar uppfattningen att det behövs en åldersgräns före vilken stridsutbildning inte skall äga rum. Utskottet har med anledning av motionen prövat frågan om lägsta ålder för deltagande i stridsutbildning och förordar att åldersgränsen för deltagande i praktikanttjänstgöring där stridsutbildning förekommer höjs, så att vederbörande skall fylla minst 17 år det år då tjänstgöringen påbörjas. I övrigt har vi inte föreslagit några förändringar i nu gällande bestämmelser. Jag vill också meddela kammaren att orientering om säkerhetspolitiken ges inom ramen för den försvarsupplysning som bör förekomma vid all militär utbildning. Vid all ungdomsutbildning bör också erinras om den allvarliga bakgrunden till verksamheten och om verkan av de vapen som är aktuella vid utbildningen. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Leuchovius har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta i anledning av förslaget från statens jordbruksnämnd om att den nya blockorganisationen skall träda i funktion den 1 juli 1972. Frågan är under beredning inom jordbruksdepartementet. Bestämmelser kommer att meddelas inom den närmaste tiden.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

Vi vet också att blockorganisationen har varit föremål för utredning av jordbruksnämnden och att dess förslag innebär att en ny organisation skall träda i funktion den 1 juli 1972.

Jag tror det behövs en del resurser för att få den att fungera. Det här är en viktig organisation i beredskapshänseende, men jag tror att den har stora uppgifter att fylla även under fredliga förhållanden. Jag ber än en gång att få tacka för svaret och hoppas att förslaget blir positivt när det så småningom kommer.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag är beredd att förordna om sådan flexibilitet i tillämpningen av reglerna för isklasserna för tonnage i Bottenviken att onödiga hinder inte uppställs för vintersjöfarten i de södra delarna av Bottenviken. Riktlinjer för statens isbrytarverksamhet ges i Kungl. Maj:ts isbrytarkungörelse. I denna stadgas att fartyg som är lämpade för vintersjöfart kan erhålla statlig isbrytarhjälp i vissa situationer. Närmare föreskrifter meddelas av sjöfartsverket. I vilken omfattning fartyg behöver assistans av isbrytare beror inte bara på isoch väderförhållandena utan även i hög grad på kvaliteten på de fartyg som nyttjas för vintersjöfart. Sjöfartsverket meddelar regelmässigt — med hänsyn till aktuella och förväntade isoch väderförhållanden samt till de tillgängliga isbrytarresurserna — trafikanvisningar och föreskrifter om trafikbegränsningar för olika geografiska områden. Trafikbegränsningarna kan innebära krav på viss storlek, maskinstyrka och isförstärkning hos de fartyg som kan påräkna isbrytarassistans. av allmänna informationer om vilka trafikanvisningar och trafikbegränsningar som kan bli aktuella i samband med vintersjöfart och isbrytarassistans. Bla. anges med hänsyn till fartygens isklass och storlek också vissa riktvärden för de tidpunkter då man normalt kan räkna med att trafikbegränsningarna träder i kraft respektive upphör för Bottenviken och Bottenhavet. Meddelande från isbrytarledningen om ändring i trafikbegränsningarna tillkännages om möjligt sex dagar före ikraftträdandet. I möjlig mån och på ett så flexibelt sätt som förhållandena medger tar man då också hänsyn till den pågående och aviserade trafiken — som kontinuerligt följs av isbrytarledningen — så att minsta möjliga störningar åsamkas sjöfarten.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Hamnarna i södra Norrland har enligt min mening något oförskyllt fått rykte om sig att på grund av isförhållandena vara svåråtkomliga vintertid. Visst händer det att isförhållandena även där vissa vintrar blir besvärliga, men i regel är de hamnarna mindre besvärade av is än hamnarna längre norr ut. Detta gäller särskilt Gävle hamn, som de senaste sex åren varit öppen för trafik hela vintrarna. Det borde därför vara möjligt att vara något mindre restriktiv när det gäller fartygsstorlek och isklass i fråga om trafiken till dessa hamnar än till hamnar längre norr ut. Men självfallet måste man ständigt vara beredd att handla efter de krav som situationen ställer och det är där min fråga om flexibilitet kommer in. Denna vintersäsong har Gävle hamn varit isfri hela vintern men ändå har under tiden 7 februari — 14 mars gällt att endast fartyg över I 000 ton och i isklass 1 A eller 2 000 ton och isklass 1 B eller 1 C fått tillstånd att trafikera hamnen. Den 10 mars förvarnades hamnledningen om en ytterligare skärpning av kraven på storlek och isklass trots att inga som helst ishinder förelåg. Det är inte förvånande att hamnförvaltningen i det läget protesterade och gick in med en skrivelse till isbrytarledningen. Den 15 mars kom så beskedet att de anförda begränsningarna inte längre skulle gälla Gävlebukten. Det borde enligt min mening vara möjligt att behandla de norra och södra delarna av Bottenhavet något olika när det gäller kraven på fartygsstorlek och isklass. Det är dock ofta en betydande skillnad på isförhållandena, t.ex. i Gävlebukten och kuststräckan norr om Ångermanälven. Det borde vara möjligt att tillämpa större flexibilitet vid bedömningen med hänsyn till de aktuella förhållandena. Jag noterar, som jag tror, att kommunikationsministern har förståelse för de synpunkterna. För övrigt anser jag att isbrytarberedskapen bör kraftigt förstärkas.

Herr talman! Bara ett par kommentarer till herr Westbergs inlägg. Det är riktigt att under den här vintern har trafikrestriktionerna på Bottenhavet legat omkring en månad efter det normala, och fordringarna på fartygen har inte någon gång kommit upp till de värden som anses normala för tidpunkten i fråga. Eftersom isläggningen och prognoserna för denna utvecklats likartat för hela havsområdet, har detta i sin helhet fått vidkännas samma trafikrestriktioner. I sydligaste delen av Bottenhavet har isläggningen genom gynnsamma vindar varit relativt lätt. Bottenhavet har emellertid i övriga delar varit isbelagt och gränsen för den grövre isen har legat så nära de sydligaste delarna att ett omslag i vindriktningen på kort tid skulle ha kunnat medföra en svår issituation även där. Erfarenheten visar också att mycket svåra isförhållanden lätt uppkommer i Gävlebukten och Södra Kvarken vid olämpliga vindar. Till sist bara några praktiska aspekter på trafikbegränsningarna. Från lokal horisont kan säkert i vissa fall en trafikbegränsning verka onödig. I hamnen och i det närliggande havsområdet är det isfritt eller åtminstone nära nog isfritt. Men fartyg som trafikerar hamnen måste kanske passera ett havsområde med betydande issvårigheter. De begränsningar som är nödvändiga för det området måste då helt naturligt också gälla för hamnen och dess närmaste omgivning. Det måste vidare ligga i sjöfartens intresse att meddelande om begränsningar, eller lättnader i sådana, ges i god tid före ikraftträdandet och att sannolikheten är stor för att ett meddelande blir gällande och inte behöver ändras innan det har trätt i kraft. För att tillgodose det intresset är det enligt min mening nödvändigt att tendensen i isoch väderutvecklingen har stabiliserats innan skärpta krav, eller lättnader, beslutas.

Herr talman! Jag tycker nog också att det är riktigt att man förvarnar i god tid.

Det visar ju att det är möjligt att handla utifrån den aktuella situationen och visa stor flexibilitet om man vill. Jag menar för min del att här finns möjligheter att vara litet snabbare i reaktionerna när vi har sådana förhållanden som vi har haft den här vintern.
Herr talman! Den skärpning som för Gävles del meddelades den 9 mars att träda i kraft den 15 mars upphävdes den 15 mars och trädde således aldrig i kraft.

riksrevisionsverket att ta del av statliga affärsdrivande verks kalkyleringsmetoder Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag anser att statliga affärsdrivande verk bör få vägra riksrevisionsverket att ta del av deras kalkyleringsmetoder. Frågeställningen är aktuell i ett ärende som nyligen hänskjutits till Kungl. Maj:t. Beredningen av ärendet är ännu inte avslutad. Jag anser mig under sådana omständigheter inte kunna göra några uttalanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den var föranledd av att man nu och då läser i pressen att statliga affärsdrivande verk vägrar riksrevisionsverket att få ta del av handlingar som bedöms vara av betydelse för att riksrevisionsverket skall kunna fullgöra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt. De reviderande organen kan självfallet inte fullgöra sin granskning, om så värdefulla handlingar som exempelvis kalkylunderlag till frakttaxor undanhålls från insyn. Det misstroende som det affärsdrivande verket genom ett sådant uppträdande visar sina revisorer gagnar inte dess anseende hos allmänheten och inte heller hos den kundkrets det har att betjäna. Det är ett ganska allvarligt förhållande. Kommunikationsministern säger att frågeställningen är aktuell och håller på att beredas inom departementet. Det förvånar mig att frågan ändå inte kan belysas i det här sammanhanget, eftersom instruktionen för riksrevisionsverket anger själva behandlingsgången mycket klart. Så sent som 1970 förstärktes 118 i den författningen.

Enligt min uppfattning finns det följaktligen inga skäl för att ett affärsdrivande statligt verk skall undanhålla sitt revisionsorgan några uppgifter som är av betydelse för en korrekt revision. I annat fall kan revisionsarbetet bli till viss del skenbart. Det betyder att Kungl. Maj:t inte borde behöva ta lång tid på sig för att kunna avgöra denna fråga, och jag skulle önskat att kommunikationsministern hade kunnat komma med en redogörelse och klart uttala sig i frågan.

Herr talman! Visserligen är klockan mycket, men man får naturligtvis ändå inte ta så enkelt på saken som herr Sellgren gör. Det låter sig sägas att i det här fallet SJ bara skulle ha att ta fram dessa kalkyleringsmetoder i detta speciella fall eller i något annat fall, och så skulle saken vara helt klar. Så förhåller det sig inte, utan om en handlings innehåll är av sådan natur att den inte, som herr Sellgren också sade, utan synnerliga skäl bör komma till annans kännedom skall fråga om skyldighet för myndighet att utlämna den underställas Kungl. Maj:ts prövning. Denna handläggningsordning har fastlagts i riksrevisionsverkets instruktion. Verket har tidigare år begärt att få ett exemplar av statens järnvägars handbok Trafikekonomiska beräkningar. Då statens järnvägar nu inte ansett sig kunna tillmötesgå riksrevisionsverkets begäran, har SJ således underställt frågan Kungl. Maj:t prövning. Så har det gått till, och så skall det gå till i den mån man inte vill utlämna till någon myndighet dessa beräkningar. Som framgår av mitt svar är jag inte beredd att uttala mig i frågan, men jag kan till herr Sellgren säga att Kungl. Maj:t inte tänker ligga länge på detta ärende. Men ärendet kom in till departementet för bara några dagar sedan och vanlig enkel handläggningsordning innebär att det inte har varit möjligt att avgöra det ännu. Men avsikten är att det skall behandlas så fort som möjligt — här skall inte någon dag i onödan förrinna.